Herr talman! Ärade ledamöter! Ärade åhörare! Matilda Ernkrans har frågat mig om jag delar analysen att klimatmötet i Durban låser världen i en färdplan mot en fyragradersvärld och vilka konsekvenser det får för mitt handlande och för de svenska åtgärderna att anpassa vårt samhälle och vår infrastruktur till det förändrade klimatet. Den viktigaste framgången vid klimatmötet i Durban var att EU, genom vår allians med de små östaterna och de minst utvecklade länderna, fick gehör för kravet om en färdplan som stakar ut vägen framåt mot ett globalt rättsligt bindande ramverk som omfattar alla länder och att vi fick ett beslut om en andra åtagandeperiod under Kyotoprotokollet. Durbanplattformen är en möjlighetsplattform, och utan den skulle vi stå ännu längre ifrån fördjupade åtaganden än vad vi gör i dag. Jag måste säga att jag instämmer till fullo i Matilda Ernkrans oro för att nuvarande ambitionsnivå för utsläppsminskningar innebär att vi riskerar en flergradig temperaturhöjning och beklagar att vi inte nått längre. Den vetenskapliga rapport från SMHI som Matilda Ernkrans hänvisar till är tydlig på den punkten. Unep, alltså FN:s miljöprogram, drar samma slutsats i sin rapport Bridging the Emissions Gap , alltså om att överbrygga utsläppsgapet, där man bland annat pekar på att ambitionsgapet mellan nuvarande åtaganden och behovet av utsläppsminskningar för att hålla tvågradersmålet inom räckhåll är cirka sex till elva gigaton koldioxidekvivalenter. Det är alltså väldigt mycket arbete som återstår innan vi har ett avtal på plats som faktiskt innebär att vi klarar tvågradersmålet med god marginal. Tyvärr får man konstatera att parterna inte var redo att fatta beslut om att fördjupa sina åtaganden i Durban, men jag skulle vilja peka på att vissa framsteg även rörande ambitionsnivån ändå nåddes. Ambitionsgapet till två grader erkändes av parterna - det är väl bra att man har sjukdomsinsikt - och en arbetsplan lanserades för att identifiera och utreda olika möjligheter för att minska gapet och öka ambitionsnivån. Sverige kommer att verka för att EU är ledande i detta arbete som är ett viktigt steg på vägen mot att höja parternas åtaganden. Som jag redan betonat i mitt svar till Helena Leander i interpellation 2011/12:175 ska Sverige visa ledarskap såväl nationellt, som inom EU och internationellt. Vi tar vår del av ansvaret för att begränsa utsläppen genom vårt nationella mål att minska utsläppen med 40 procent till 2020 och genom arbetet med Färdplan för noll klimatutsläpp till 2050.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 Arbetet med att anpassa samhället till ett successivt förändrat klimat i Sverige behöver stärkas och samordnas, även i en värld där temperaturhöjningen understiger två grader. Grundläggande är fortsatt uppbyggnad, förmedling och samordning av kunskap, både nationellt och regionalt. Regeringen har därför inrättat ett nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI - jag rekommenderar ett besök - som ska fungera som en nod där kunskapen samlas och utvecklas och förmedlas till olika delar av samhället. Ett stort ansvar vilar också på kommuner, länsstyrelser och myndigheter ansvariga för samhällets infrastruktur. Regeringen har förtydligat uppdragen till flera myndigheter och anslagit särskilda medel till anpassning på lokal och regional nivå. Regeringen har därmed kommit en bra bit på vägen mot att skapa förutsättningar för att klimatanpassa samhället även om ytterligare insatser med säkerhet kommer att bli aktuella.

Herr talman! Det känns oroligt inte bara efter den här eftermiddagen, men kanske ännu mer oroligt nu när vi haft möjlighet att debattera med Lena Ek under frågestunden och Lena Ek även haft interpellationsdebatter om klimatomställningen med Jens Holm och Helena Leander. Det är inte helt lätt att känna trygghet i Lena Eks och den svenska regeringens ledarskap; hon hävdar i sitt svar att Sverige ska fortsätta att visa ledarskap. Som socialdemokrat ser jag klimatomställningen som något som tjänar oss väl. Den stärker vår konkurrenskraft. Den bygger broar till jobb och välvärd. Den räddar vår planet. Den visar, inte minst fattiga och mer utsatta länder, att vi kan ta vårt ansvar. Världen kan inte vänta på att vi ska ta det ansvaret. Låt mig koppla tillbaka till min oro över det som Lena Ek säger och vad som faktiskt blir resultatet. I svaret till mig säger Lena Ek till exempel att ett avtal ska vara på plats som klarar tvågradersmålet med god marginal. Efter mötet i Durban tyckte hon att det var helt underbart - jag kan inte citera henne exakt men hon tyckte att det var helt underbart och hon var mycket glad att det hade kommit på plats. Man kan jämföra det med andra bedömare av resultatet av klimattoppmötet i Durban. Jag delar förvisso åsikten att om man över huvud taget inte hade fått ett avtal på plats hade det varit ett katastrofalt misslyckande. Däremot delar jag inte Lena Eks bedömning att det är underbart. Det gör inte heller SMHI, Världsnaturfonden, Naturskyddsföreningen och en del andra, utan de är ganska bekymrade och menar att man låser världen vid en fyragradersökning. Då säger Lena Ek att det ska komma ett avtal på plats som klarar tvågradersmålet. Jag vet inte riktigt varifrån hon hämtar det vetenskapliga underlaget. Det som finns är IPPC:s fjärde rapport, och där talas det snarare om att utsläppen måste börja minska absolut senast 2015. Det som man skrev på i Durban innebär att det ska börja gälla först 2020. Till det kan kopplas de olika bilder som Lena Ek ger i andra uttalanden. Till exempel talas det om nettoutsläpp till 2050 genom att ta ansvar och visa ledarskap på hemmaplan. Det är inte helt enkelt att hänga med i detta. Riksdagen har, utifrån vad regeringen lagt fram, fattat beslut om att Sverige ska vara fritt från nettoutsläpp 2050. Det betyder ungefär 60 procents utsläppningsminskningar. Det kan jämföras med Socialdemokraterna, som tycker att 90 procent borde vara det mål vi riktar oss mot. EU tycker att vi borde ha 80-95 procents minskningar. Ibland talar Lena Ek om klimatutsläpp och ibland om nettoutsläpp. Det är inte riktigt samma sak. Det är en ganska stor skillnad i ambitionsnivå, och frågan är vad som egentligen gäller. Vidare talar Lena Ek om en fossilfri fordonsflotta. Riksdagens beslut är att vi ska vara oberoende av fossila bränslen till 2030. Det är faktiskt lite skillnad på orden och vad som är ambitionsnivån. Beträffande ledarskapet vill jag fråga: Vad är det egentligen som gäller, Lena Ek, i fråga om regeringens klimat och miljöpolitik? Är det verkligen att visa på ledarskap när vi inte ser några resultat av era ansträngningar?

Herr talman! Det är en intressant interpellation Matilda Ernkrans ställt till Lena Ek. Frågan är om Durban var en framgång eller inte. Sett till att klimatförhandlingarna riskerade att braka ihop totalt var det definitivt en framgång. Som Matilda Ernkrans skriver i sin interpellation skulle det annars ha blivit ett tredje misslyckande beträffande att få till stånd en överenskommelse om ett klimatavtal. Man kan säga att det är en framgång i form. Framgången i sak, innehållet, återstår att skapa. Då kan man alltid säga att Durban var ett misslyckande eftersom det inte fanns något innehåll. Innehållet återstår att skapa, och nu har man kommit överens om att staka ut vägen och att få ett globalt rättsligt bindande ramverk, som alltså omfattar alla länder. Vi har aldrig tidigare varit i närheten av att alla "commitat" sig att verkligen ha en plan framåt. Sedan återstår det att fylla den planen, det åtagande som gjorts gemensamt, med innehåll. Man ska inte underskatta framgången i form. Tittar vi på vad som hände i Köpenhamn, på det senaste mötet - Cancúnmötet var däremellan, men förändringarna var inte särskilt stora, även om det hände en del positiva saker - ser vi att förväntningarna var stora för två år sedan. Då var G77-gruppen intakt. Det som hände i Durban var att EU, tack vare ledarskap i allmänhet och ett gott ledarskap från Lena Ek, lyckades splittra G77-gruppen och liera sig med önationerna. Därmed blev Kina stående med svartepetter, och man kunde komma fram till resultat, visserligen på övertid men ändå. Risken fanns att det hela skulle braka ihop totalt. Orsaken till att vi inte nådde framgång i Köpenhamn, som blev ett stort misslyckande, var att G77-gruppen inte gick att splittra. Jag tror därför att just framgången i form underlättar framtida förhandlingar så att vi kan få riktigt bra avtal och nå tvågradersmålet. Det måste vi göra. I annat fall måste vi vidta mycket stora anpassningsåtgärder, och det blir dramatiska förändringar i ekonomin och i samhället såsom vi känner det i dag. Där har Nicholas Stern pekat på att det är billigare att nu vidta åtgärder för utsläppsminskningar än att vänta på klimatförändringar.

Herr talman! Den rapport som miljöministern delvis lutar sig mot, Bridging the emissions gap , tycker jag är väldigt spännande. Man tittar på den klimatpolitik som förs i dag. Vad kan vi förvänta oss i framtiden för att uppnå tvågradersmålet? Lena Ek konstaterar att det är ett spann på sex till elva gigaton, men som jag läser detta är det ännu mer. Det saknas minskningar i världen på tolv gigaton för att vi över huvud taget ska nå tvågradersmålet. Vi är väldigt långt från en lösning. Man varnar också i rapporten för dubbelräkning av så kallade offsets. Offsets är ett annat ord för CDM, billiga utsläppskrediter. Återigen: Ska vi ha en trovärdig klimatpolitik måste vi börja göra utsläppsminskningarna på hemmaplan. Det handlar inte bara om att vi då verkligen vet att utsläppsminskningarna blir av, utan det handlar om att vi så tidigt som möjligt måste ställa om våra samhällen, precis som Roger Tiefensee sade här tidigare. Det är billigare att göra utsläppsminskningarna än att vänta på att någonting ska hända någon gång i framtiden. Matilda Ernkrans tog upp en viktig fråga, färdplanen till 2050. Det är viktigt med språket här. Är det nettoutsläpp man pratar om eller en "färdplan för noll klimatutsläpp", som Lena Ek säger i interpellationssvaret? Om man säger att det ska vara "noll klimatutsläpp" tolkar jag det som att man inte får tillgodoräkna sig mark och landanvändning, som Sverige gör i dag, och inte heller tillgodoräkna sig uppköp av billiga utsläppskrediter. Tyvärr får vi inte något svar på detta. I rapporten talar man om att världen egentligen borde sikta på en målsättning att begränsa temperaturhöjningen till 1,5 grader, alltså inte ett tvågradersmål. Även tvågradersmålet kommer sannolikt att leda till irreparabla förändringar av våra ekosystem. I Cancún bestämde man att man ska undersöka det vetenskapliga underlaget - tror jag att man sade - för möjligheten att ha 1,5 graders temperaturstabilisering som en målsättning. Jag undrar helt enkelt vad som hände med den visionen. Det känns som att den har försvunnit. Är detta någonting som Lena Ek och Sverige driver, att man ska skärpa den målsättningen från två grader ned till 1,5 grader?

Herr talman! Det är naturligtvis vanskligt att ge sig in i en debatt som är giganternas kamp om den bästa klimatpolitiken. Jag skulle dock vilja ta fasta på den fråga som jag ställde till statsrådet under frågestunden och som Roger Tiefensee följer upp nu: Vilken är den allra viktigaste miljöfrågan i hela världen just nu? Jag tycker att svaret gavs av presidenten Barack Obama i går i State of the Union-talet. Han nämnde i stort sett inte miljöfrågorna över huvud taget. Det är andra frågor som står i förgrunden för debatten i många av världens länder. Vad kan vi bidra med från Sverige? Jag är helt övertygad om att Matilda Ernkrans är på rätt spår när hon säger att vi är på väg mot någon form av katastrof om vi fortsätter så här. Det kan vi vara överens om. Sedan har vi lite olika frågeställningar i de tre debatterna om den svenska klimatpolitiken och dess resultat, men det är ändå samma fråga: Vi måste göra någonting. Vi måste hålla fast vid en bra klimatpolitik med ren luft och rent vatten i Sverige och göra mer här hemma. Men det är klart: Om vi inte får stopp på sådana saker som användandet av kol och förbrukningen av olja i världen står vi oss ganska slätt även om vi är väldigt duktiga här hemma. Därför är det så otroligt viktigt att vi ser till att många andra länder i världen får tillgång till energiteknik. Det är nyckelfrågan för att kunna minska utsläppen rejält med si eller så många ton, men där är vi absolut på fel väg. Jag tycker att Anders Wijkman ofta har intressanta diskussioner om vad som är ekonomisk utveckling. Det kan också vara biologisk avveckling när man har ekonomisk utveckling. Det är ingen särskilt partipolitisk ståndpunkt, utan någonting som vi alla har ansvar för: att vidta åtgärder som är effektiva. Jag tror aldrig att mitt lilla parti kommer att kunna mäta sig med Vänsterpartiet eller Miljöpartiet i deras kamp för att vara bäst när det gäller visioner. När det gäller resultaten tror jag däremot att det är väldigt viktigt att vi alla når stora framgångar gemensamt. Häromdagen hade Folkpartiet ett litet seminarium där vi diskuterade skogen tillsammans med företrädare för många andra partier. Ordföranden i Vetenskapsakademiens energiutskott Sven Kullander deltog. Man kan se den otroliga betydelse som skogen har, inte bara i Sverige, för koldioxidsänkorna och så vidare. Men framför allt är avskogningen av stora delar av världen ett ohyggligt miljöhot. Vi skulle kunna göra något som inte har med våra egna målsättningar att göra, men där vi tar ansvar och hjälper till med teknik. Kunskapsöverföring är en ohyggligt viktig fråga. Jag tror att statsrådet har väldigt många goda möjligheter att påverka, kanske inte så mycket efter Durban som inför det stora miljömötet i Rio, Rio + 20.
Herr talman! Ärade ledamöter och ärade åhörare! Vi har tidigare denna eftermiddag diskuterat frustration, och frustrerande känns det. I stort sett varje vetenskaplig rapport som kommer pekar på att situationen förvärras när det gäller klimatfrågan. Isarna smälter snabbare och vattennivåhöjningarna blir större än vi trott. Det påverkar matproduktionen mer än vi trott innan. Sjukdomar sprids på ett annat sätt än vi trott innan. Så är det hela tiden. Jag har gjort fem klimatförhandlingar, fyra som EU-parlamentariker och en som svensk miljöminister. Det är oerhört frustrerande att bära med sig denna kunskap, sitta i de här lokalerna och förhandla och se hur det diskuteras om agendafrågor och detaljer fram och tillbaka. Så blir det inte färdigt - det finns inget resultat på bordet vid det schemalagda datum då konferensen ska avslutas. Hälften åker hem. Man sitter första natten och första dagen efter, andra natten och andra dagen efter. Skarorna tunnas ut bland dem som sitter kvar. Men även i det här akuta skedet är det ändå fortfarande detaljfrågor och agenda som diskuteras i den stora salen där alla samlas, samtidigt som den ena vetenskapliga rapporten efter den andra kommer. Ibland må det väl förlåtas om man kvart över två på natten, efter att ha varit vaken i två dygn, tar till ett extra starkt ord. Det var inte många miljöministrar och över huvud taget inte många delegater kvar i det läget. I alla fall får vi ihop ett ramverk som gör att vi kan förhandla vidare. Vi får den andra åtagandeperioden för Kyotoprotokollet, som betyder så oerhört mycket för de fattiga länderna. Jag är fullt medveten om att detta inte är idealiskt, att åtaganden fattas och att det är otroligt mycket arbete kvar. Men det är ändå bättre att se en väg framför sig än att befinna sig i en absolut återvändsgränd, vilket hade varit fallet. I det läget tycker jag fortfarande att jag hade rätt att uttrycka mig som jag gjorde. Det gäller särskilt som vi efteråt har haft ungefär 30 timmar debatt om dessa frågor där jag hela tiden har sagt att de vetenskapliga rapporterna visar på att läget förvärras. Vi kan kanske rikta uppmärksamheten mot problemet i stället. Skogsfrågorna och teknikfrågorna är oerhört viktiga. Sverige är ett av de få länder i världen som har ökat antalet skogskubikmeter fiber varje år i decennier. Jag har diskuterat dessa frågor med till exempel den kinesiske miljöministern, den indiske miljöministern och med afrikaner. Där är skogsfrågorna väldigt viktiga. Det gäller också till exempel Indonesien. Jag ska ta ett exempel i detta inlägg på hur viktiga skogsfrågorna är. Det gäller den mark i världen som är produktiv skogsmark, det vill säga där man ska odla och där det inte finns några känsliga områden. Om vi på hälften av den marken brukade som i Sverige skulle de kolsänkor som blir där innebära att skogen skulle ta upp alla de ökade utsläpp som vi ser framför oss i de vetenskapliga rapporter som tynger oss så mycket när vi diskuterar den här frågan. Så stor betydelse har skogsfrågorna.

Herr talman! Jag kan ha full förståelse för att man en sen natt efter långa och tunga förhandlingar inte använder de mest nyanserade orden för resultatet av förhandlingarna. Det har jag absolut förståelse för. Jag kan också dela frustrationen som Lena Ek beskriver här. Det är klart att vi känner en frustration. Det är inte kunskap vi saknar. Vi har vetenskapliga underlag. Vi vet vad världen står inför. Ändå klarar vi av olika skäl inte av att göra mer. Det är klart att det är en frustration. Däremot återupprepar jag min kritik som gäller Lena Ek och regeringens ansvar. I denna frustration ligger att vi vet att alla måste göra allt de kan, och alla gör inte allt de kan. Min uppfattning är att inte heller vi i Sverige gör allt vi kan. Det har jag mindre förståelse för. Jag har mindre förståelse för att, som jag uppfattar det, Lena Ek som miljöminister försöker blanda bort korten. Det ger också en oro. Om man blandar bort korten om definitioner, vilka mål som egentligen gäller och så vidare blir det än svårare att följa upp resultatet. Vi behöver resultat i Sverige och i världen. Om vi ska tala om resultat kan man enkelt gå in och titta på enbart den svenska utvecklingen. Man kan titta på åren 1992-1994, när vi hade borgerlig regering och en centerpartistisk miljöminister. Man kan fortsätta med åren 2007-2010, som vi har statistik för. Det är fortfarande en borgerlig regering och en centerpartistisk miljöminister. Här hemma i Sverige, där vi själva kan påverka, har vi under den tiden ökat våra koldioxidutsläpp med 1,8 miljoner ton. Det är resultatet. Man kan också i statistiken gå in och titta på åren 1994-2006. När vi här i Sverige leddes av en socialdemokratisk regering minskade koldioxidutsläppen med 6,1 miljoner ton. Det är statistik och fakta, och det är jämförbara siffror. Jag menar att man i de internationella klimatförhandlingarna och här hemma måste ta ansvar för vad man säger, och man måste definitivt ta ansvar för konsekvenserna. Det gäller den klimatomställning som vi behöver men också klimatförändringen. Om det nu är så att Lena Ek numera delar min och också andras uppfattning - Svenska Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden och andra - att det man kom fram till i Durban låser världen i en färdplan mot en fyragradersvärld måste man ta ansvar här på hemmaplan. Det handlar inte bara om att se till att resultaten, de faktiska utsläppsminskningarna, blir faktiska utsläppsminskningar. Man måste också ta ansvar för vad det får för konsekvenser för vårt land och för världen. Där har Lena Ek en del att svara på. Jag skulle uppskatta om vi kunde få ett litet svar på det som är andra delen i min frågeställning i interpellationen, nämligen handlandet när det gäller klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Herr talman! Det har varit en intressant interpellationsdebatt med många deltagare. Jag tänkte resonera lite vidare på det tema som Gunnar Andrén lyfte fram om att vidta de åtgärder som är mest effektiva. För mig och Centerpartiet är det självklart - och den uppfattningen tror jag att många delar - att en av de mest effektiva åtgärder man kan vidta för både klimat och ekonomi är att energieffektivisera. Många gånger tycks det inte uppfattas som lika handlingskraftigt att spara energi som att tala om att vi nu skaffar ny produktion av energi. Tyvärr har vi haft en sådan historia i Sverige att vi har varit väldigt inriktade på produktion. Energieffektivisering är och kommer att vara oerhört viktigt för att klara klimatproblemen och inte minst för att kunna göra klimatinvesteringar i tider av ekonomisk oro. Det innebär också en ekonomisk fördel för den som gör investeringen. Vem som än räknar på det, och också om det är en kommun, är det många gånger rent företagsekonomiskt väldigt lönsamma investeringar. Ändå blir de inte gjorda. Man kan fråga sig om det är någon paradox där, att det historiska arvet gör att vi inte ser det som lika kraftfullt. Vi kanske behöver söka nya styrmedel. I morgon kommer det att vara ett seminarium här i riksdagen som Naturskyddsföreningen och Centerpartiet arrangerar om vita certifikat. Det är ett sätt att på marknaden få driv och effekt i energieffektivisering. Oavsett om det handlar om att spara uppvärmningsbehov i bostäder eller att spara kylbehov i bostäder som andra har i andra delar av världen är energieffektivisering både klimatmässigt, energimässigt och ekonomiskt en väldigt smart åtgärd.

Herr talman! Jag tycker precis som Matilda Ernkrans att vi är inne på en väldigt farlig väg. Detta är tyvärr en färdplan mot kanske en fyra graders temperaturhöjning. Vi har uppskattningsvis tolv gigaton ytterligare utsläppsminskningar som måste göras fram till 2020. Det fina med det hela är att det inte är någon omöjlighet att lösa dessa problem. Det är precis som Roger Tiefensee bland annat var inne på, men jag tycker inte att jag riktigt ser den handlingen hos regeringen. Det gäller investeringar som måste göras här på hemmaplan. Vi ska samarbeta med andra länder. Det gör vi med nya klimatpengar i form av klimatbistånd. Men här på hemmaplan ska vi investera mer pengar i förnybar energi och hållbara transporter. Det handlar om att hjälpa människor till en hållbar livsstil och energieffektivisering och att hjälpa kommuner, landsting och småföretag att ställa om med ett klimatinvesteringsprogram. Det är bra att vi nu har haft en lång debatt. Jag hoppas att vi kan fortsätta att ha debatter så att vi kan finna fler lösningar. Det går att lösa denna stora utmaning. Det ser skrämmande ut nu. Jag vill att Sverige återigen ska bli ett land som tar på sig ledartröjan i klimatarbetet. Jag tycker inte att det finns där i dag. Nu måste jag lämna debatten. Jag ska hem till mina barn. Jag tackar för debatten.

Herr talman! Också jag tycker att det är värdefullt med olika interpellationer i miljöfrågor, bland annat av anledningen att jag tror att det är viktigt för framtiden att frågan ligger högt på dagordningen. Jag vill gärna instämma med Roger Tiefensee på en punkt: Det ska vara lönsamt att energieffektivisera. Det är nyckelfrågan för många människor. Man kan göra detta av olika orsaker. Själv installerade jag bergvärme för ett stort antal år sedan. Det var väl inte i första hand för att det var lönsamt, men jag tyckte att det var god miljöpolitik att göra det. Jag är stolt över att vi nu bränner ungefär 5 000 liter mindre norsk olja varje år på detta sätt. Det tycker jag är en god personlig sak. En annan sak som gör mig bekymrad är trafiken. Häromåret var riksdagens skatteutskott i en delstat i USA som heter Michigan, herr talman. Där hade man satsat mycket pengar på batteriutveckling. Man hade fått federala pengar till detta. Resultatet var oerhört klent för så mycket pengar, måste man säga. Detroit ligger där borta. Det är ett jättebekymmer att transportsektorn fortfarande tar så otroligt mycket olja. Det är en av nyckelfrågorna för framtiden att kunna gå över till andra drivmedel eller andra sorters bilar - elektriska och så vidare. När SAS för närvarande har en kampanj om att de har en miljon billiga flygresor låter det bra ur konsumentsynpunkt. Men jag reagerar på det motsatta sättet: Det låter alldeles förfärligt ur miljösynpunkt att man uppmanar folk att resa så otroligt mycket i luften. Det kan inte vara en rimlig miljöpolitik. Allra sist: När vi nu ser att Iran hotas av ett stopp av sin oljeexport måste vi, herr talman, titta på vem Iran säljer sin olja till. Irans säkraste och största kund är Kina. Nummer två är Indien och nummer tre är Japan. Detta, herr talman, är en dimension som visar vilka oerhört stora miljöproblem vi har att ta itu med i framtiden.
Herr talman! Jag håller med Gunnar Andrén om att det är intressant med interpellationsdebatter. Det blir ännu intressantare när det är fler ledamöter som deltar på det här viset. Man lyfter då in frågor på ett sätt som gör debatten mer hel, och det tycker jag gynnar alla. I de svåra klimatförhandlingarna är det intressant att se att det tog oerhört mycket kraft i Durban att få en majoritet av länderna att erkänna gapet mellan vad vi gör och vad som borde göras för att klara detta. Och då talar vi om tvågradersmålet, som förmodligen är för högt. Det tog mycket kraft, och det är ett mått på hur svåra förhandlingarna är och hur svårt det är att få med länder som USA, Kina, Indien, Japan och Ryssland, som har smugit igenom förhandlingarna utan att bidra och som jag måste säga förtjänar rätt mycket kritik för sitt agerande. Det lanserades en strategi för hur gapet ska slutas eller för att det åtminstone ska finnas åtaganden för att nå det förmodligen för högt satta tvågradersmålet. Det var också väldigt svårt. Då är frågan: Hur får vi en positiv spiral i det globala klimatarbetet när vi har den förhandlingssituation som jag har beskrivit nu i några inlägg i debatten under eftermiddagen när vi samtidigt har en ekonomisk kris i världen? Man kan hoppas. Jag tror att det finns någonting som alla svenska partier delar, nämligen att det finns en väldig potential i ny miljöteknik och att det har möjlighet att ge tillväxt. Man kan jämföra olika samhällssektorer, olika industribranscher och olika bilföretag. Vi kommer ihåg den stora bilkrisen i USA alldeles nyligen, där de mest bränsleslukande bilarna och bolagen med mest sådan teknik hade sämst ekonomi. En del har ju också försvunnit från kartan. Jag tror att energieffektivisering är oerhört viktigt. Vi har berört skogsfrågorna. Det finns mycket att göra i många olika samhällssektorer. Jag tror att den svenska rollen ligger mycket i att demonstrera teknik. Eftersom vi har höga forskningsanslag sett i relation till andra länder ska vi också se till att vi får fram denna miljöteknik till en kostnad som även fattiga länder kan betala. Vi kan också genom klimatprojekt, genom bistånd, genom olika kanaler eller genom nya klimatpengar se till att den nya tekniken blir tillgänglig för de fattiga länderna. Kommittén för tekniktransfer är nu etablerad, och jag tror att det kommer att betyda mycket. Regeringen har sagt att när vi nu ska ha 40-årsjubileum för Stockholmskonferensen där vi kommer att ha ministrar från många av världens länder som är engagerade i klimatfrågan ska vi ta tillfället i akt att låta dem möta en del av tekniken. Då kan vi se hur vi gemensamt kan hitta möjligheter att utveckla arbetet. Den sista pusselbiten, nämligen gröna fonden, ska inom ett år finnas på plats för att kunna bistå länderna. Där tog vi också ett stort steg framåt.

Herr talman! Jag tackar miljöminister Lena Ek för debatten. Jag har stor respekt för de svårigheter som vi står inför. Men som jag sade i mitt tidigare inlägg känns det på något sätt som att man vill ta sig an dessa svårigheter och denna frustration genom att själv göra allt man kan, och jag tycker inte att Sverige gör allt vad vi kan. Jag tycker att resultatet av de internationella klimatförhandlingarna snarare tyder på att vi behöver mer av politik och fler som kan visa framfötterna. Vi behöver fler som kan visa resultat av hur en bra klimatomställning kan se ut i ett land. Då räcker det inte med mål, Lena Ek. Det räcker inte att ha mål som miljöministern uppenbarligen inte riktigt själv har rett ut vilka de är. Vilka mål är det vi strävar emot, och vad är det som riksdagen har beslutat? Jag är fullständigt övertygad om att det krävs mer. Det krävs mer handling. Vi måste investera i ett hållbart samhällsbygge. Vi måste göra offensiva investeringar i lokal klimatomställning, i förnybart, i energieffektivisering, i bostäder, i järnvägar och så vidare. Jag hade nog hoppats på att detta skulle ha varit svaret på min fråga, nämligen denna: Vilka konsekvenser och slutsatser drar man som miljöminister i Sverige av resultatet av förhandlingarna i Durban? Om vi nu låser oss vid 4 grader - vilka åtgärder vidtar man då för att anpassa vårt samhälle och vår infrastruktur till det förändrade klimatet? Även om vi vet att klimatförändringarna slår hårt och orättvist och att skillnaderna i världen kommer att bestå och snarare förstärkas kommer också vårt land att drabbas av klimatförändringar. Lena Ek har nu en sista chans att åtminstone försöka svara på den frågan.
Herr talman! Jag måste säga att jag inte uppfattade att interpellationen handlade om klimatanpassningen, utan mer om bedömningen av läget i klimatförhandlingarna. Det är klart att läget är bekymmersamt, som jag har sagt. Det är oerhört svårt att komma fram. Länderna har gjort för lite, och det är för få åtaganden. Det finns redan ett gap när det gäller att klara tvågradersmålet, jämfört med de betydligt lägre nivåer som vetenskapen pekar på att vi skulle behöva sikta på. I Sverige har regeringen vidtagit ett stort antal åtgärder i alla samhällssektorer. Jag kan hålla med interpellanten om att det alltid finns mer att göra. Jag tror att det gäller alla politikområden, och särskilt klimatområdet. Så är det. Vi har i den här debatten berört skogsfrågorna. De betyder oerhört mycket. Vi har berört vita certifikat. Det ska bli väldigt intressant att höra om resultatet av Centerpartiets seminarium om vita certifikat och betydelsen av det. Vi har också diskuterat tekniktransfer och betydelsen av teknik och innovationer. Här finns mycket att göra. Jag vill avsluta eftermiddagens långa interpellationspass med att påminna kammarens ledamöter om att Stockholmskonferensen 1972 firar 40-årsjubileum. Den 23-25 april kommer vi att ha ett stort antal miljöministrar och biståndsministrar i Stockholm. Jag hoppas att också riksdagens ledamöter tar tillfället i akt att delta i de här diskussionerna. Jag är övertygad om att klimatfrågan också har en oerhört stor betydelse för fattigdomsbekämpningen, och vi ska diskutera klimat och fattigdomsbekämpning samtidigt på den här jubileumskonferensen. Vi ska också demonstrera svensk miljöteknik och möjligheten att använda den i fajten mot klimatförändringarna.